Fru talman! Ana Maria Narti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera de små organisationernas och småföretagens - och då framför allt invandrarnas organisationer och företag - tillgång till projektfinansiering med medel från Socialfonden. Hon frågar mig även på vilket sätt jag avser att förstärka de maktlösas - de arbetslösas och invandrarnas - möjligheter att ta initiativ till och leda verksamheter som lovar att öppna vägen till ett meningsfullt och någorlunda anständigt betalt arbetsliv. Vidare frågar hon mig på vilket sätt jag avser att formulera departementets förordningar och instruktioner till Ams och länsarbetsnämnderna för att undanröja de rutiner som gör att man inte anvisar deltagare till lovande projekt initierade av de arbetslösa själva. Europeiska socialfonden, en av EG:s strukturfonder, omfattar under programperioden 2000-2006 bland annat mål 3 och Equal. Mål 3 syftar till att stärka individens ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling av såväl sysselsatta som arbetslösa. Equal syftar till att genom transnationellt samarbete främja nya metoder för att motverka allt slags diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden. "Empowerment" utgör en av principerna i Equal. Övervakningskommittéer har till uppgift att löpande följa resultaten och göra de anpassningar av mål 3 och Equal som behövs. I övervakningskommittéerna finns ett 30-tal företrädare för myndigheter, arbetsmarknadens parter och andra organisationer - bland annat organisationer inom den sociala ekonomin. Inom mål 3 finns även regionala partnerskap, vilka tar aktiv del i genomförandet av programmet. Oberoende slututvärderingar av mål 3 och Equal har avlämnats under 2005. Utvärderingen av mål 3 visar att flera av målsättningarna för insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta, som främst inriktats på små och medelstora företag, har uppnåtts. Insatsområde 4 Lokal utveckling, som Ana Maria Narti nämner och som syftar till att stödja lokala initiativ och aktörer för att skapa sysselsättning, förefaller vidare, som avsetts, ha involverat andra aktörer än de offentliga och initierat samarbeten på lokal nivå. Utvärderarna konstaterar att den individanpassade ansatsen i mål 3 har varit framgångsrik då en majoritet av deltagarna är positiva och insatserna upplevts som meningsfyllda. Utvärderarnas slutsats är här att mål 3-projekten i hög grad har bidragit till deltagares känsla av egenmakt och självtillit och att detta är en god grund för att på sikt kunna få arbete. Jag vill i detta sammanhang nämna att mål 3-programmet hittills har omfattat mer än en miljon personer, vilket motsvarar mer än 20 % av den svenska arbetskraften. Mer än hälften av medlen har tilldelats icke offentliga projektanordnare. Positiva utvärderingsresultat avseende Equal är bland annat att principen om "empowerment" har inneburit mervärden och att Equal har givit resultat som på sikt kan komma att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden. Här vill jag också nämna att Equalprojekten bedrivs i breda så kallade utvecklingspartnerskap, som oftast omfattar såväl offentlig som privat och ideell sektor. Alla partner ska här ha samma inflytande, vilket enligt min bedömning möjliggör att små organisationer kan delta i arbetet på samma villkor utan att behöva axla ett tungt finansiellt ansvar. I frågan om nationell medfinansiering av mål 3 och Equal har regeringen och riksdagen valt att tillämpa grundprincipen att inte "öronmärka" medel på statsbudgeten. Detta innebär att medfinansiering ska ske från myndigheters ordinarie anslag, men den kan också ske från till exempel kommuner och andra aktörer. När det gäller Ams roll i medfinansieringen, och anvisandet av deltagare till socialfondsprojekten, har regeringen i regleringsbrev till myndigheten lyft fram att de arbetsmarknadspolitiska anslagen kan användas för medfinansiering av bland annat mål 3. Det är dock alltid arbetsförmedlingen som i det enskilda fallet har att bedöma om den ska avsätta medel för medfinansiering av ett visst projekt. Sammanfattningsvis anser jag att socialfondsprogrammen mål 3 och Equal på många sätt bidragit till att stärka de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden. Jag har inte för avsikt att initiera några ändringar i förordningar och instruktioner till Ams avseende innevarande programperiod, som upphör i december i år. Nu pågår förberedelser för nästa programperiod för EG:s strukturfonder, vilken omfattar åren 2007-2013. En viktig utgångspunkt vid utformningen av de nya socialfondsinsatserna kommer att vara erfarenheterna av tidigare programperioder, bland annat av mål 3 och Equal.
Fru talman! Tack, arbetslivsministern! Det är väldigt roligt att se hur olika livet kan se ut beroende på varifrån man tittar på det. Tittar man uppifrån är allting näst intill perfekt, som det också var med kultur och utbildningsminister Pagrotsky. Men ser man sakerna nedifrån upptäcker man helt andra bilder. Nu råkar det vara så att arbetslivsministern inte behöver beskriva för mig hur EU-projekten organiseras i Sverige. Jag har själv jobbat med detta, innan jag kom in i riksdagen, och jag har fortfarande kontakt med grupper som har arbetat med det. Jag har varit väldigt nära olika försök att starta och driva vidare nedifrån kommande initiativ. Därifrån ser sakerna helt annorlunda ut. Det finns en rolig mening i den text som arbetslivsministern just har läst upp, och det är att de mindre organisationerna och företagen ska kunna bidra till arbetet "utan att behöva axla ett tungt finansiellt ansvar". Hur bidrar man till någonting utan pengar? Det vill jag fråga arbetslivsministern. Vilken roll får en liten invandrarorganisation som är fattig och som inte vet om den kan överleva året när den kommer i samarbete med länsstyrelsen, Röda Korset och jag vet inte vilka andra mycket starka system i vårt samhälle? "Empowerment" kräver i första hand att det ska finnas en finansiering för sådana som inte själva kan skaffa sig finansiering. Varför kan Finland försäkra sig om att den nationella finansieringen öppnar också för de små, att det finns pengar för dem? Om det beror på de stora tunga systemen försvinner de små. Det här har jag redan tidigare, för ett antal år sedan, anmält till konstitutionsutskottet. I konstitutionsutskottets bedömning av situationen kom det fram att pengarna under den tidigare perioden och fram till 2001 inte hade använts klanderfritt i Sverige. Jag upprepar: Sett från invandrarbefolkningens synvinkel har den här tiden med de två perioderna med pengar från Socialfonden inte alls betytt en mycket stor förändring - tvärtom väldigt många beska besvikelser. I den första perioden var det lättare att få deltagare till projekt som var väl initierade och ledda av de arbetslösa själva. Mer och mer har utvecklingen gått mot centralisering och uppifrånstyrning. Uppifrånstyrning är någonting helt annat än "empowerment".
Fru talman! En erfarenhet från mål 3 är att det kan vara svårt för ekonomiskt svaga organisationer att vara projektanordnare. Det vet vi. Det där är något som vi har arbetat aktivt för att hitta lösningar på. Samtidigt har ideella organisationer haft en betydande roll i övervakningskommittén och de regionala partnerskapen. En central princip i Equalprogrammet är just att små organisationer som representerar utsatta grupper ska delta i arbetet på samma villkor som större aktörer. En erfarenhet är att små organisationer har stora möjligheter att få genomslag för sina idéer inom ramen för den typ av samverkan som finns i Equal. Som jag sade i interpellationssvaret bedrivs projektverksamheten inom Equal i så kallade utvecklingspartnerskap, där de olika parterna ska ha samma inflytande. Sedan vet vi, Ana Maria Narti, att det är utomordentligt svårt för en liten organisation att driva ett sådant här projekt. Det innebär finansiella risker, och man måste ha en medfinansiering som fungerar, så att man inte plötsligt står utan medel eller utan likviditet. Där är det ju de offentliga medfinansiärerna som har kommit och kommer att bli ryggraden i de här projekten.
Fru talman! Det är bra att få klart besked: Lämna alla förhoppningar om stöd från ESF utanför den här dörren. Det är fortfarande det offentliga som kommer att ha monopolet. Det är bra att arbetslivsministern talar klarspråk. Det är detta som jag under tolv år av mitt liv har försökt påverka. Jag konstaterar att jag har fått stryk och med mig många representanter för små invandrarorganisationer. De tvingas ofta att dö svältdöden eftersom vårt system att arbeta i Sverige och låta pengarna arbeta ger mycket till dem som redan har och nästan ingenting till dem som inte har så mycket. Den grymma ojämlikheten är mycket klart illustrerad i just detta sammanhang. Om det fanns en säkrare modell för nationell finansiering skulle det också finnas möjlighet för de små att växa vidare. Häromdagen hörde vi på radio att Blatteförmedlingen ska få samarbeta med Länsarbetsnämnden i Stockholm. Jag vet inte hur många sammanträden och brevväxlingar vi från invandrarbefolkningen har varit inblandade i för att få i gång ett sådant samarbete. Jag gratulerar Blatteförmedlingen, men jag är väldigt ledsen och sörjer alla grupper som redan har släckts. Där var det entusiasm, mycket energi och nya idéer. Det var grupper som plötsligt kunde erbjuda ett professionellt betalt arbete till människor som hade varit utanför arbetslivet i 8 år, ibland till och med i 14 år. Detta håller på att dö. Arbetslivsministern är nöjd. Han ser inte ens den här delen av problemet. Det är som om de små inte existerar för det svenska socialdemokratiska systemet. Om ni vill starta en ny attityd inför den kommande perioden, låt oss samla vittnena och låt dem berätta hur det är att försöka komma in i samverkan med de stora tunga systemen. Lyssna på dem. Deras röster har hittills helt ignorerats i detta sammanhang.

Fru talman! Precis som Ana Maria Narti säger pågår nu förberedelser för den nya programperioden. Den sträcker sig fram till 2013. Vi kommer att gå in i det nya som benämns regional konkurrenskraft och sysselsättning. Regeringens avsikt är att till EG-kommissionen föreslå att insatserna bland annat ska syfta till att integrera personer som står långt från arbetsmarknaden och att motverka diskriminering på arbetsmarknaden. Regeringen är angelägen om att man i den nya programperioden dessutom ska bygga vidare på de erfarenheter som finns i nuvarande socialfondsprogram och erfarenheter från "Empowerment"-programmen.

Fru talman! "Empowerment"-programmen, som de ser ut i Sverige i dag, har uttryckt tankesätt och arbetssätt som kommer uppifrån. De har varit hierarkiskt uppbyggda och centraliserade. De små har inte fått vara med och spela på arenan. Om ni verkligen vill öppna dialogen finns det en möjlighet att samla de små aktörerna. Under den första perioden försökte vi från invandrarbefolkningen göra en uppskattning av hur många projekt som hade blivit beviljade på initiativ av och med ledning från invandrarbefolkningen. Det var omkring 1 %. Under den andra perioden kommer det att bli betydligt färre. Man kan göra något åt det, men då måste man ändra systemet.